Herr talman! Allt i naturen hänger obönhörligt samman genom de ekologiska systemen. Om en länk i dess system skadas eller slits av orsakas en rubbning som kan ge verkningar i systemen där man minst anar det Trots dessa grundläggande fakta påstår exploateringsmarodörerna, främst monopolkapitalet, att vad de ämnar företa sig i form av ingrepp i naturen inte kommer att ge upphov till menliga effekter. Mot detta hävdar jag bestämt att därom vet miljömarodörerna strängt taget ingenting. Anledningen till att de ingenting vet är att det är först nu som ekosystemforskningen börjat ta form. Vad vi däremot vet är att de ohejdade och okontrollerade ingreppen i miljön uppenbarat en skrämmande obalans inom de ekologiska systemen Så länge vi har en storfinans som kontrollerar och bestämmer över naturtillgångarna, så länge kommer också misshushållningen med miljöoch naturtillgångar att fortsätta. Det beror på att dessa ekonomiska krafter mäter ekonomisk tillväxt inte i vad som är till gagn för breda folklager och heller inte i vad som är till gagn för kommande generationer. Ekonomisk tillväxt för storfinansen mäts i vad som är bra för profiten och fåtalet aktieägare. Därför avfolkas inte bara hela regioner, utan miljön och naturtillgångarna förstörs och förbrukas. Allt fler människor kommer till klarhet om vilka krafter och vilka intressen som ekonomiskt styr det här landet. Ett brutalt exempel av många på hur hänsynslöst storfinansen behandlar vissa regioner är Ljusdal. Tre privatkapitalistiska företag har begärt att få bygga ut sista oexploaterade älvsträckan i Mellanljusnan, De privata kraftbolagens agerande har visat folket i Ljusdalsblocket vilken maktfaktor och vilket hot mot människor och naturvärden privatkapitalismen utgör. Ljusdalsbefolkningen har också blivit medveten om att enbart organiserad kamp kan ge framgång. Aktionsgruppen ”Rädda Ljusnan” har växt ut till en folkrörelse av stort format. Inte mindre än 23 000 människor är direkt eller indirekt engagerade i kampen mot storfinansens planer på att roffa åt sig de sista outbyggda forsarna i Mellanljusnan. I tidigare miljökonflikter av Ljusnankonfliktens karaktär har en stor del av lönarbetarna på konfliktorten reagerat för s känt sig tvungna att ge upp miljövärdena. Men den som känner till hur dessa reaktioner uppstått vet också att människorna upplevt det som att det aktuella sysselsättningseller miljöförstörelseprojektet varit det enda sysselsättningsalternativ som stått till buds. Anledningen till att beslutsfattarna på de högsta nivåerna alltid gett liv åt denna skenbara motsättning har varit att de inte förmått att skapa några vettiga sysselsättningsobjekt på de aktuella platserna Med tanke på tidigare sådana konflikter är ställningstagandet i Ljusdal unikt; här har inte storfinans och byråkrater lyckats med att använda sysselsättningen som argument för att få igenom sina ”skumma planer”. I Ljusdal har dels majoriteten av kommunfullmäktige, dels en stor majoritet av befolkningen kommit till den slutsatsen att miljön har långt större betydelse för deras framtida sysselsättning än de tillfälliga arbeten en kraftverksutbyggnad skulle ge. Ljusdalsbefolkningen anser med rätta ället hänger ihop med riksplanering och regional att deras framtid i politik för folket — inte för storfinansen I Ljusdal och på många andra platser är man på det klara med vad som hänt med andra kommuner där vattenkraften nu är fullt utbyggd. Varje gång ett nytt kraftverk projekterats har sysselsättning och kommunens utveckling varit argument för exploateringen. Vi vet vad som hänt Jokkmokks kommun. Vattenkraften är helt utbyggd, men ingen ny industri har tillkommit, utan i stället har man ett ständigt sjunkande Jag kan instämma i Olle Westbergs redogörelse när det gäller utvecklingen i Gävleborgs län. Men låt mig helt kort nämna något om den utveckling som pågår i Ljusdal. Är 1930 fanns 30 805 invånare i Ljusdals nuvarande kommunblock. År 1960 var siffran 27 007, och 1970 var antalet nere i 23 540. Under en tioårsperiod hade alltså befolkningen minskat med 3 467 personer. Det är den största befolkningsminskning som något kommunblock i länet kan uppvisa. Huvudorsaken är rationaliseringen i skogsoch jordbruk. De stora skogsbolagen Korsnäs-Marma, Bergvik och Ala och Iggesunds bruk har haft stora skogskontor förlagda till Ljusdal. Detsamma har varit förhållandet med skogsägareföreningen och domänverket. Samtliga har uppträtt på samma sätt, dvs. flyttat sina förvaltningar till Ljusdal. SJ har lagt ned åtta järnvägsstationer inom kommunen, och vid de återstående stationerna har det skett stora personalindragningar. Staten har alltså uppträtt på samma sätt som storfinansen utan hänsyn till människorna. Staten fortsätter med denna politik. Nu är det domsagans kansli som skall dras in. Kommer man här att ta hänsyn till befolkningens och kommunens protester? Vänsterpartiet kommunisterna i Ljusdal har för flera år sedan i brev till regeringen krävt statliga initiativ i form av en statlig basindustri till Ljusdal. Det finns också fackföreningar och andra organisationer som har krävt detta. I Länsprogram 1970 anför länsstyrel Nr 146 sen i Gävleborgs län att Ljusdalsregionen är synnerligen lämplig för Lördagen den utbyggnad av ett industricentrum enligt de riktlinjer som lokaliserings 16 december 1972 utredningen föreslagit. Tänker regeringen göra något åt alla de krav som Herr talman! Planerna på att exploatera de sista outnyttjade sträckorna av Mellanljusnan har inget samband med sysselsättning, inget samband med ökningen av energiförbrukningen; de är endast betingade av att storfinansen kan öka sina profiter. Därför säger vänsterpartiet kommunisterna nej till utbyggnad av Mellanljusnan. Vårt krav är och kommer att förbli: Staten måste genom en statlig basindustri, uppbyggd med medel ur AP-fonderna, garantera sysselsättningen i Ljusdals kommunblock.

Herr talman! Får jag under tio minuter berätta för kammarens ärade ledamöter vad som kan hända i vårt land när ett politiskt parti, därtill det största oppositionspartiet, på fullt allvar har börjat spekulera i valtaktiska fördelar i djupt allvarliga, samhällsekonomiskt och praktiskt många gånger svårlösta problem. Att jag inte har förhandsanmält mig på den ordinarie talarlistan kommer jag att förklara i slutet av detta korta inlägg. Trafikpolitik och kommunikationer går som en röd tråd genom mycket av det som berör regionalpolitikens utformning i framtiden. Det är naturligt att så sker. Utan några kommunikationer ingen framtid vare sig i stad eller på landsbygd. Jag har vid så många tillfällen förut i riksdagen och i andra sammanhang beskrivit regeringens och socialdemokratins trafikpolitiska program att jag inte nu skall upprepa det. Vår trafikpolitik för de närmaste åren ligger fast. Dess huvuddrag är att med hänsynstagande till samhällsekonomi, regionalpolitik, näringspolitik, miljövärden och trafiksäkerhet åstadkomma en samordning av de olika trafikgrenarnas utnyttjande. ökte partiet skaffa sig ett trafikpolitiskt program. Det misslyckades. Det fanns för många uppfattningar. Alla önskade allt inom trafiken. Någon möjlighet till prioritering fanns inte. Något om hur önskemålen skulle finansieras nämndes aldrig. Riksstämman gav förtroenderådet i uppdrag att vid höstriksdagens start presentera centerns trafikpolitiska program. Något sådant program kom inte. I den allmänpolitiska debatten ett par veckor efter starten i riksdagen talade herr Fälldin om kommunikationerna. Det han sade kan sammanfattas i att allt var bottenlöst elände i fråga om kommunikationerna. Han sade ingenting om pågående aktiviteter. Så fick vi den trafikpolitiska debatten i riksdagen för ett par tre veckor sedan. Jag efterlyste då centerns nya trafikpolitiska program. Herr Dahlgren svarade att det fanns ett program, men centern tänkte inte offentliggöra det i år. Jag fick dock förtroendet att motta ett exemplar av programmet. Sedan jag läst det förstår jag varför t.o.m. centern i det längsta är tveksam om huruvida man törs ge offentlighet åt detta, eftersom det kanske även för centern finns en yttersta gräns där en tidigare ifrågasatt trovärdighet kan bli definitivt avslöjad. Centerns trafikpolitiska program är en skrift där partiledningen kapitulerat inför sin riksstämma och nöjt sig med att skriva en önskelista utan gräns, utan prioriteringar, utan ekonomiskt hänsynstagande — ja, utan en tanke på att detta skall läsas, begrundas och ligga till grund för en om möjligt seriös debatt om kommunikationerna inte minst i Norrland. Varför skriver centern ett sådant här program? Hur törs man utmana den allvarligt menande delen av politikerna i ett läge där visserligen ett i många stycken avgörande riksdagsval ligger bara tio månader framåt i tiden men där det även efter valdagen kommer en vardag? Jag vet inte hur många som liksom jag fram till i dag har fått det här programmet. Jag har frågat några riksdagsmän, men ingen av dem har ännu sett det. Programmet ligger tryckt sedan minst en månad tillbaka. Vad är orsaken till att centern inte presenterat sin önskelista? Varför är centerpartiets talare i den här tvådagarsdebatten så tysta om trafikpolitiken? Hittills är det, såvitt jag har kunnat uppfatta vid ett någorlunda noggrant lyssnande, av centerns tolv talare endast herr Fälldin och herr Börjesson i Glömminge som i två eller tre meningar talat om trafikfrågorna. Herr Fälldins inlägg i den delen klargör i all sin korthet den önskan om konkretisering av problemet som bara centerpartiet är mäktigt. Han sade i går: ”Jag vill betona att det är angeläget att snabbt vidta åtgärder på kommunikationssidan för att avståndsproblemen skall kunna bemästras.” Klarare kan det i centertappning inte sägas. Efter 22 timmars debatt är detta det mest djuplodande centerpartiet kan åstadkomma. Inte ett ord om prioritering, inte ett ord om finansiering. Gunnar Hedlund nådde åtminstone längre. Pressad på hur han ville finansiera olika reformer sade han ofta: ”Vi får genomföra det när vi får råd.” Inte ens så försiktigt uttalade ekonomiska åtaganden törs den nye centerledaren och centerpartiet tillåta sig. Det skulle ju kunna innebära att någon sympatisör genomskådade bluffen. Jag skall, herr talman, mycket kort, under ett par tre minuter recensera detta centerns trafikpolitiska program, som det genom en inre, tydligt markerad splittring i centerpartiet tycks vara hart när omöjligt att få ut till allmän debatt. Eller är taktiken ännu mer illfundig? Sparar man på att göra det här offentligt tills vi är inne i valrörelsen på allvar och det därmed enligt centern förhoppningsvis kommer att drunkna i mycket annat som en valrörelse innehåller? I inledningen av skriften slår centern in en rad öppna dörrar: ”Alla människor skall, oberoende av bostadsort, ålder, fysiska resurser och ekonomisk ställning, ha tillfredsställande transportmöjligheter - — — Trafikpolitiken måste inriktas på att snabbt upprusta kommunikationerna i områden där trafikförsörjningen är otillfredsställande. — — Trafikpolitiken skall användas som ett medel i regionaloch lokaliseringspolitiken för att uppnå en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling i alla regioner i landet. — — — Målsättningen för trafikpolitiken skall vara att till rimliga priser erbjuda de enskilda människorna goda kommunikationsmöjligheter och att tillgodose näringslivets behov av transporter och trafikservice i övrigt. — — — Det är därför nödvändigt att alla delar av landet har ett väl anpassat vägnät. — — En rättvis fördelning av väganslagen mellan alla regioner skall eftersträvas. — Kollektiv trafik skall upprätthållas i för allmänhet och näringsliv tillfredsställande omfattningar.” Som en trafikpolitisk utmaning i den högre skolan får man väl uppfatta: ”Den kollektiva trafiken måste byggas ut och göras mera attraktiv.” Det här och mycket annat gömmer centern undan för oss andra. Jag tror att det beror på att man skäms för att publicera ett program där det mesta av kraven på socialdemokratiskt initiativ redan är genomfört eller håller på att genomföras. Eller, herr talman, vad sägs om följande citat: De regionala och lokala trafikförsörjningsplanerna skall ligga till grund för en riksomfattande plan för insatserna på trafikområdet.” Just i det sista jag här citerade når centerpartiet en av flera höjdpunkter. Regeringen beslutade, som alla känner till, på sommaren 1970 att påbörja en regional trafikplanering i landets alla län. Den pågår nu för fullt. Det jag nyss återgav, herr talman, ur centerns ännu opublicerade program är ett citat ur ett tal som jag höll i Luleå i augusti 1970. Säg om inte centerpartiet ibland trots allt är läraktigt, även om det tar tid! Ett av de mest utmärkande dragen i centerns sedan minst en månad tryckta men opublicerade program, liksom i åtskilliga av centerns inlägg i den regionalpolitiska debatten, är sammanföringen av skilda, oförenliga önskemål i fråga om utveckling av olika trafikmedel. Centerpartiet är starkt järnvägsvänligt. I programmet står: ”Ytterligare nedläggningar av järnvägar måste förhindras.” Tittar man i centerns riksplan är önskemålet ännu starkare. Där står: ”Järnvägsnätet måste upprustas för att kunna tillgodose de krav ett decentraliserat samhälle ställer.” ”Långväga godstransporter bör i så stor utsträckning som möjligt företas med järnväg så att landsvägsnätet kan avlastas”, sägs det vidare i dan ser man att ökade det här programmet.

Mycket annat skulle vara att tillägga, men jag stannar här. Jag vill till slut, herr talman, slå fast att centerpartiet, det största oppositionspartiet, i ett ögonblick när riksdagen genomför en av de för vårt lands invånare viktigaste debatterna på många år, en debatt om frågor bland vilka trafikpolitik och kommunikationer utgör en viktig del, står utan trafikpolitiskt program. Partiet har ett utkast till ett sådant program som landets kommunikationsminister på direkt förfrågan har fått men som alla andra, vilka har minst lika stort intresse som jag att ta del av det, av någon anledning inte får. Trots detta märkliga skådespel uppträder centerpartistiska talare på ett sätt som skall se ut som om centerpartiet är det pådrivande partiet. Men man törs inte på grund av oförenliga inre motsättningar ens publicera sitt trafikpolitiska program. Herr talman! Om centerpartiet hade publicerat sitt trafikpolitiska program så sent som för en timme sedan, hade kammaren sluppit lyssna på mig i dag. Där är min förklaring till att jag inte stod bland förhandsanmälda talare i denna debatt.

Herr talman! Oron stiger i den socialdemokratiska regeringskretsen. I går försökte man sig på att göra regionalpolitiken uteslutande till ett jordbrukskooperationens problem. När man nu har erfarit att man förmodligen inte når någon framgång med denna ensidiga behandling av ämnet, finner kommunikationsministern anledning att gå upp och göra ett stort nummer av det trafikpolitiska program som vi har antagit, tryckt och utgivit. Det är icke så att vi i förtroende delar ut ett enda exemplar till kommunikationsministern, för det kan man ju inte göra — det har han själv bevisat. Han står här i kammarens talarstol och säger att programmet har han fått i förtroende. Men sedan har han vänligheten att läsa in det till kammarens protokoll. Hur ser kommunikationsministern på detta med förtroende om han handlar så? Nu tar jag inte alls illa vid mig; det är bara bra att det läses in i kammarens protokoll, det är då ännu några fler som får tillgång till det. Det är inte så att kommunikationsministern är ensam om det. Sådana orimligheter som kommunikationsministern nu gör sig skyldig till kan ju inte vinna förtroende hos någon. Hur skulle det vara tänkbart att vi lade ner pengar på att trycka ett program för att sedan hålla det hemligt? Så gott om pengar har vi inte i det här partiet. Hur ligger det egentligen till? Jag har sagt och markerat i mina tal att transportoch kommunikationsproblemen hör mycket nära samman med regionpolitiken. När herr Norling var ny kommunikationsminister hade vi en debatt i det gamla tvåkammarsystemet, och då var herr Norling så färsk i sin uppgift att han inte hade klart för sig detta samband utan förnekade det, trots att det då var klart inskrivet i utskottsutlåtandet. Att man dåligt har förstått det sambandet även på senare tid under kommunikationsministerns ämbetsutövning framgår av det sätt på vilket man fördelar pengarna, t.ex. till byggandet av nya länsvägar. Jag har erfarit att socialdemokratiska statsråd nu är ute och talar om att skogslänen har liten andel av folket och stor andel av väganslagen, och det oroar tydligen socialdemokratiska statsråd att det är så. Man är också i full färd med att ändra på den situationen. Om socialdemokraterna får hålla på kommer ju anslagen till länsvägar ute i landet snabbt att skäras ner. Enligt föreliggande planer skall anslagen till byggande av länsvägar skäras ned bl.a. på följande sätt. Kronobergs län hade 1970 7,4 miljoner att bygga länsvägar för. 1974 skall länet ha 1 miljon. Värmlands län hade 1970 8,2 miljoner och skall 1974 ha 1,5 miljoner. Mitt eget län, Västernorrlands län, hade 1970 12,2 miljoner — 1974 blir det 2,5 miljoner. Jämtlands län hade 1970 10 miljoner och skall 1974 ha 2,7 miljoner. Jag kan göra listan längre. Det är så här för praktiskt taget alla Nr 146 landsortslän. Lördagen den Låt mig säga till kommunikationsministern: Det är en dålig metod att 16 december 1972 skapa förutsättningar för sysselsättning över hela landet, om man SSR ARE behandlar väganslagen på det viset. Metoden stämmer emellertid väl med Regional utveck den filosofi ni ger uttryck åt, att man har för mycket väganslag ute i länen i förhållande till befolkningen. Men är man inte beredd att satsa på ett bra kommunikationsnät, så blir förutsättningarna fortlöpande allt sämre för industri och annat näringsliv att leva och verka i de bygderna. Så till sist bara några ord om påståendet att vi inte skulle ha några konkreta förslag i samband med behandlingen av de här förslagen. Gör nu en insats, herr kommunikationsminister! Se till att de egna partivännerna röstar för vårt förslag som behandlas i det här sammanhanget och där man ställer mera pengar till förfogande under innevarande verksamhetsår för att öka vägbyggandet! Det är ett konkret förslag kommet från centern. Vad har regeringen för konkreta förslag på kommunikationssidan i samband med regionalpropositionen? Studera bjälken i Ert eget öga innan Ni kritiserar grandet hos någon annan!
Herr talman! Det är ju ett bevis bland många andra på hur allvarligt detta egentligen är, att när jag går upp och talar om att centern inte har något trafikpolitiskt program — för det har ni ju inte, och där har herr Fälldin ändå inte sagt emot mig börjar herr Fälldin tala om väganslagen. Det är klart att vi kan diskutera dem också, herr Fälldin, men det var ju inte väganslagen jag talade om, utan jag talade om att ni inte har något trafikpolitiskt program. Herr Fälldin har som sagt inte bestritt det från talarstolen nu, och jag tycker att det bara fördenskull var motiverat att jag tog några minuter av den dyrbara tiden i anspråk. Sedan är det väl endast att konstatera att med den situation som centern här är i måste man ha allvarliga problem inom partiet i den här delen — det kan inte vara på annat sätt. Det förstod jag mer än väl när herr Fälldin dessutom tog på allvar mitt resonemang om att jag hade fått de här handlingarna i förtroende. Visserligen är vi alla trötta vid det här laget, men något uns av humor kan väl även herr Fälldin förstå sig på. När herr Dahlgren efter den trafikpolitiska debatten kom till mig och sade, att eftersom du nu har frågat efter det här programmet skall du i förtroende få ett exemplar, så förstod jag ju att herr Dahlgren menade vilket herr Fälldin nu tyvärr inte begrep — att det var ett förtroende från hans sida att han gav mig detta i handen. Men jag visste inte att det var så allvarligt att jag nu har missbrukat ett förtroende från centerpartiet. Hade jag vetat att det var så hemligt, så hade jag naturligtvis aldrig begärt ordet. Herr Fälldin menade ju att jag inte skulle ha rättighet att säga som jag gjorde, därför att jag hade fått materialet av herr Dahlgren i förtroende. Men, herr Fälldin, den debatten kan vi väl ta när andra slipper höra på oss. Vi skall väl inte trötta kammaren med att missförstå varandra i vad gäller den mera humoristiska delen av debatten. Slutligen, herr Fälldin, kommer jag inte att gå ut och uppmana väljarna att rösta på det program som vi här talar om. Väljarna har ju inte det programmet ännu och kan därför inte ens läsa det. Och den dag de får det och kan läsa det blir det ännu omöjligare för mig att uppmana väljarna att rösta på programmet; det kommer ni inte ens att klara själva.
Herr talman! Jag tror inte att det är till någon ledning för kammarens ledamöter att kommunikationsministern och jag duellerar vem av oss som är bäst i stånd att uppfatta humor. Men jag skall lägga på minnet att man inte skall ta kommunikationsministerns tal på allvar. Det var väl närmast det som var det väsentliga i kommunikationsministerns senaste inlägg. Vad sedan programmet beträffar så har vi ett sådant — och det är inte hemligt! Vi trycker det för att dela ut det, och det är utdelat. Var och en som efterfrågar programmet får det. Och jag föreställer mig att det går med det programmet som med ”den lilla gröna” och med riksplanen, att ju mer rabalder man från regeringskretsen gör av det, desto större blir efterfrågan. Vi bara bugar och tackar.

Slutligen bara några ord till beträffande trafikpolitiska program. Jag tycker inte att det var något klarhetens aktstycke som kommunikationsministern så yvigt gick ut med mitt i sommaren, då han hade en mycket bestämd uppfattning om hur man borde ordna de frågor det här gäller. För att ordna det som kommunikationsministern visste så väl hur det borde ordnas skulle det tillsättas en utredning, men sedan tog det lång tid innan kommunikationsministern ens hade kunnat formulera utredningens direktiv. Och det tycker jag inte är så mycket att rösta på. Men vad jag noterar, herr kommunikationsminister, är att det inte finns något konkret förslag på kommunikationsoch transportsidan i regeringens nu framlagda propostion. Däremot finns det konkreta förslag från centern på det området. Det är den stora skillnaden.
Herr talman! Det är bara två saker som jag skall säga till sist, och den första är att det efter denna korta debatt mellan herr Fälldin och mig kan konstateras att centern inte har något trafikpolitiskt program. Jag har efterlyst ett sådant program både i den trafikpolitiska debatten för några veckor sedan och i dag. Nu utgår jag emellertid ifrån att kammarens ledamöter ganska snart kommer att få det programmet och att det inte finns några skäl som nu hindrar er från att dela ut det till riksdagens ledamöter. Att så inte skett måste väl ha berott på att ni inte har velat dela ut det. Jag bävar nämligen inför tanken att ni har så dåligt ställt ekonomiskt att ni inte har kunnat få ut programmet till kammarens ledamöter. Det är givetvis en överloppsgärning att dementera det. I övrigt vill jag bara säga att socialdemokratin har ett trafikpolitiskt program som är fastlagt vid vår partikongress i oktober månad. Vem som helst kan ta del av det genom att läsa protokoll och övriga handlingar från den kongressen. Centerpartiet har inte något sådant program, trots att man gör veterligt att centern är det största oppositionspartiet i landet — vilket är alldeles riktigt. Jag tycker att det är en stor brist att centern inte har ett sådant program, och jag tycker det är vettigt och riktigt att herr Fälldin i dag har erkänt att man inte har något trafikpolitiskt program.

Herr talman! Målet för regionalpolitiken är givetvis att de tre välfärdskomponenterna arbete, service och god miljö skall bli tillgängliga för alla människor i vårt land. Den fysiska riksplanen tar bl.a. sikte på en dämpning av storstadsregionernas tillväxt och ett främjande med olika lokaliseringspolitiska medel av sådana områden som har ett vikande för storstadsområdena syftar näringsliv och ett sjunkande befolkningstal. den bl.a. till att komma till rätta med de köproblem som finns inom vissa servicesektorer såsom sjukvård och kommunikationer samt de olägenheter från miljösynpunkt som en alltför snabb befolkningsökning kan ge upphov till. Så långt synes alla vara ense om målsättningen. För Skånes del skall planeringen för Malmöhus län inriktas på en fortsatt befolkningstillväxt under 1970-talet i långsammare takt än under 1960-talet. För Kristianstads län siktar man i riksplanen på en något ökad folkmängd fram till 1980. Enligt referat i pressen från ett möte med fyrstadscentern har landstingsrådet Stig F. Hansson för de församlade klargjort att centern i sin riksplan siktar till en ökning med 32 000 invånare i Malmöhus län mot regeringsförslagets 47 000.

Detta kommer mig att tänka på vad som för några dagar sedan stod att läsa i en ledare i tidningen Sydsvenska Dagbladet om förhållandena i Norge, där man konstaterar att Norge mätt med ekonomiska mått är ett industriland. ”Men”, konstaterar tidningen, ”de många industrisysselsatta är ofta första generationens industriarbetare som egentligen inte upplever sig själva som sådana utan känner samhörighet med modernäringarna. Resultatet av en dylik splittring blir lätt en politik med bristande verklighetsförankring och Norges ekonomiska liv kan få uppleva en obehaglig konfrontation med den verklighet man vägrar erkänna.” Jag vet inte om författaren haft centern och dess riksplan i tankarna, men visst finns det paralleller med vad som hänt i svenskt näringsliv och politiskt liv under det senaste året. I motion 1789, som jag väckt tillsammans med partivänner i Göteborgsoch Malmöområdena, fäster vi uppmärksamheten på den klara tendens till dämpning av storstädernas tillväxt som sedan mitten av 1960-talet gjort sig gällande. Låt mig med en gång slå fast att av de problem som härigenom uppstår är det framför allt den markanta nedgången i sysselsättningen inom industrin som inger oro inför framtiden och som jag därför vill fästa kammarens uppmärksamhet på. I Malmö har under den senaste delen av 1960-talet pågått en ständig minskning av antalet industrianställda, en utveckling som under de senaste åren förstärkts genom konjunkturnedgången. Låt mig belysa detta med några siffror. I Malmö hade vi 1964 526 företag med minst 5 anställda. Fram till 1970 hade den siffran minskat med 108 och uppgick till 418. Det var en minskning med icke mindre än 19,4 procent. Samtidigt nedgick antalet anställda i gruppen industriföretag från 37 573 med 5 734 till 31 839. Det motsvarar en minskning av antalet industrianställda med 14,3 procent. Nedgången i industrisysselsättningen drabbade främst industriarbetarna. Icke mindre än 5 195 av dem fick under dessa år lämna sina anställningar. Den minskade industrisysselsättningen har medfört en utflyttning av arbetskraft, främst kanhända återflyttning av utländsk arbetskraft. Utöver denna befolkningsminskning tillkommer en något glesare ström av människor som skaffat sig egnahem i samhällen utanför stadskärnan. Befolkningsminskningen i Malmö räknas i år uppgå till omkring 4 600 personer. Någon tillväxttakt i storstadsområdena som bör dämpas finns det inte i dag. Det föreligger därför starka skäl att varna för en fastlåsning av uppfattningen om städernas tillväxt som ett axiom i den framtida regionalpolitiska planeringen. Även om en förbättring av konjunkturerna får strömmen av utflyttade att vända eller bromsas upp kommer inte en ökad lokalisering av lätt industri till storstadsområdena att betyda någon fortsatt expansion i den takt som kännetecknade 1950-talet och början av 1960-talet. Låt mig därmed slå fast att det vi motionärer främst vill fästa uppmärksamheten på då vi diskuterar regionalpolitikens utformning icke är ökade befolkningsramar för storstadsområdena; där tror vi departementschefen har en ganska realistisk bedömning. Vad det gäller är icke fler människor till storstäderna, utan arbete och sysselsättning åt dem som redan bor där. Den utveckling vi i dag upplever i storstadsområdena får givetvis betydande återverkningar på flera andra samhällsområden och därvid inte minst när det gäller bostadsbyggandet och sysselsättning för byggnadsarbetarna. Den tillmätta tiden medger inte, herr talman, att jag närmare går in på dessa problemställningar. Jag får återkomma till detta i annat sammanhang. Mycket skulle också vara att säga om storstaden som miljö. Den upplevs ingalunda så negativt av invånarna som man kan tro av de skildringar som gång efter annan förmedlas av massmedia. När man exempelvis skildrar den nya stadsdelen Rosengård i Malmö som ett slumområde, då vågar jag påstå, ärade kammarledamöter, att man inte vet vad man talar om. Vad vi motionärer velat fästa uppmärksamheten på är främst att nedgången i industrisysselsättningen inom Göteborgsoch Malmö/Lundaregionerna inger stark oro och kräver minst samma uppmärksamhet som inom Stockholmsregionen. Herr talman! Det vore givetvis frestande att här ta upp en debatt i anslutning till centerpartiets reservation nr 9 i inrikesutskottets betänkande där man närmare utvecklar hur man vill åstadkomma en uppbromsning av den s.k. storstadsexpansionen genom sysselsättningsbegränsning och en dämpning av befolkningsutvecklingen. Jag skall emellertid i det här skedet av debatten avstå härifrån. Låt mig uttala förhoppningen att de i vår motion framförda synpunkterna på industrisysselsättningen i storstadsregionerna och behovet av kompletterande lätt industri måtte komma att beaktas då den regionalpolitiska planeringen skall omsättas i praktisk handling. Sysselsättningen måste tryggas för den befolkning som även i framtiden vill leva och bo i våra storstadsområden.

Herr talman! I de gula böcker som vi i riksdagen ägnat oss åt den senaste tiden redovisas ett nytt uttryck för människans övertro i dag på planering, planhushållning och reglering. Sverige är i propositionen exponerat in i detalj på millimeterpapper. Ännu återstår väl att styra ”ormens väg över klippan och fiskens väg genom vattnet” för att tala med den goda gamla Boken. Men härefter torde väl i praktiken myrstackarnas läge och fågelbonas plats vara anvisade i förväg. Jag vill uttrycka den tvekan och olust många medborgare känner inför klassificering, strukturering, befolkningsramar och andra dunkla och därför skrämmande ord. Visst medger jag behovet av målsättning, riktlinjer och skiss, men jag vill efterlysa elasticitet och mjukhet. Vi vägrar tro att vår generation skall peka ut de orter som skall utvecklas de ställen morgondagens släkte skall trivas på. Jag frös inför förslagets ord att ”i fortsättningen skall all bebyggelse föregås av en prövning av var och när den från allmän synpunkt bör få komma till stånd”. Var har vi i det sammanhanget den enskilde individen? Jag anser dock att de tvenne betänkanden vi behandlar har förbättrat propositionens förslag — i synnerhet gäller det några av reservationerna. Låt mig, herr talman, hålla mig till vad som redovisas om mitt hemlän Västerbotten. Min och mina länskamraters motion har glädjande nog beaktats av utskottet så att Skellefteå anges om primärt centrum. Skellefteå är värt denna framgång — vi hoppas att det är en framgång. Jag hoppas att dess duktiga och företagsamma befolkning skall få uppleva sin kommuns fortsatta blomstring och att undervisning och företag kommer att förläggas dit. Umeå har oc lokaliseringar, men till den frågan återkommer vi redan i januari 1973. Då det gäller regionala centra i länet hade jag gärna sett att både Storuman och Sorsele klassats som sådana. Storuman har utvecklats på många sätt och måste anses som ett omistligt centrum i skogsoch fjällvärlden. Där har utbyggnaden av älven givit kraftverk och pengar behov av fortsatt utveckling och goda men tyvärr är det inte detsamma som näringsliv och företag. Älven är utbyggd, Blå vägen är bra och en viss industri finns, men det räcker inte. Ett flygfält och säkrare satsning på turism och friluftsliv måste till. Här vill jag gärna säga att de människor som i samband med diskussionen om Vindelälvens utbyggnad menade att den skulle lösa alla problem må lägga märke till vad som skett just med Umeälven. Den är utbyggd men näringslivet har ingalunda fått den injektion det behövt. Då det gäller Sorsele vill jag betona att denna kommun försummats på ett upprörande sätt. Vindelälven var föremål för många års debatt. Vågar jag hänvisa till kammarprotokollen och till Macke Nilssons bok Striden om Vindelälven? Älven bevarades orörd. Såsom förste motionär om dess bevarande är jag tacksam och glad över det, men riksdagsbeslutet och regeringens beslut var samtidigt ett löfte om åtgärder för ådalen. Sorsele ligger i hjärtat av övre Vindelälvsdistriktet. I min motion har jag krävt att Sorsele skall bli ett regionalt centrum. Jag tackar utskottet för dess goda skrivning om Sorsele, även om det inte har kunnat tillstyrka att Sorsele nu skall bli regionalt centrum, och förutsätter att fortsättning följer i andra regeringsförslag och att vi hemma i länet får nya möjligheter till fromma för denna länsdel. Under alla förhållanden måste en ordentlig väg byggas längs Vindelälven. Det är ett oeftergivligt krav. Får jag därtill nämna problemet med gränsdragningen mellan stödområdena. I min motion har jag aktualiserat problemet med Bjurholm, som nästa år skall ingå i Vännäs” kommunblock men som till hela sin prägel har andra drag än Vännäs. Detta kommunblock är exempel på en olämplig konstruktion, gjord mot invånarnas vilja. Bjurholm bör föras till inre stödområdet. Departementschefen förutsätter ”marginella föränd ringar” i gränsdragningarna, och jag väntar mycket av de förslag som skall framläggas 1973 enligt utskottet. Kommunen har själv måst utfästa sig att betala industrier som etablerar sig där det sysselsättningsstöd som utgår från staten till företag i orter av samma karaktär och med samma läge när de räknas till inre stödområdet. Låt mig sedan, herr talman, betona att det viktigaste inte är dessa punktstöd, utan att den politik som förs i landet gynnar näringar, företag, enskilda och därmed kommuner och stat. Vad som gjorts sedan 1964 genom statsmakternas förslag har inte varit utan betydelse men har ingalunda vänt den negativa utvecklingen. En satsning på ett stödområde av det här slaget nu är av psykologisk betydelse för en tid, men skall landets ekonomi botas och alla landsdelar må väl, får vi lov att föra en annan politik än den nuvarande. Ta bort löneskatten, bygg ut samhällets grundservice och uppmuntra driftiga företagare i stället för att misstänkliggöra dem! Jag tror att det då skall visa sig att stödområdet kommer att bli stödområde i omvänd riktning — alltså ett stöd för övriga landet — eftersom miljöoch naturtillgångar och t.o.m. klimatet är bättre där. Det är lättare att undvika sociala svårigheter ute i bygder och län än i tätorter, det vet vi alla. Men giv oss därute samma service, i första hand i form av vägar. Sänk flygpriserna och teletaxorna så att de som bor där inte behöver betala mer för dessa grundläggande servicefunktioner. Jag kan ge ett litet exempel. Om man studerar priserna för flygresor mellan Malmö—Stockholm och Umeå—Stockholm, finner man att fastän avstånden bara skiljer 15—20 kilometer är priset för en flygresa Umeå—Stockholm oerhört mycket högre än för Malmö—Stockholm, vilket jag påpekat i tidigare debatter. Slutligen — det var detta som gjorde att jag trots tidsnöden inte strök mig från talarlistan — vill jag, herr talman, peka på att den senaste planeringen ytterligare är ett bevis för att vi har glömt ett folk i Sverige, nämligen samerna — samerna som en gång ägde stora delar av vårt land som sitt hem. Låt mig påminna om motionen 1826, som moderaterna på Norrlandsbänken väckt, med förslag om stöd åt samerna i deras näringar turism och fiske! Den är avvisad, men jag förutsätter att man i riksplaneringen i fortsättningen och i näringspolitiken då det gäller jämlikhetsfrågor börjar ta hänsyn till denna folkminoritet, som inte har säte och stämma i riksdagen och som faktiskt på många sätt har stått under förmynderskap — det kan nämnas att kammarkollegiet är både företrädare för samerna och, i vissa fall, samernas motpart, t.ex. i samband med rättegångar. När civilutskottet nu — på s. 24 — talar om att bevara fjällen, frågar samerna sig: Åt vem skall fjällen bevaras? Också åt samerna? Jag har en gång motionerat om att den odlade och hävdade jorden inte får förödas genom bebyggelse av olika slag. Vi har mark att lägga hus och industrier på — sådan mark som inte burit eller kan bära säd. Jag vill också värna om den mark som samerna sedan urminnes tid hämtat sina skördar från, där deras hjordar betat, de vatten där samerna fiskat och de marker där de jagat. Vi får inte lägga kraftverk, gruvor, vägar, broar eller annan bebyggelse där utan att samernas åsikter beaktas och utan att deras talan får uttryckas och bli beaktad. I det sammanhanget vill jag också uttrycka min förhoppning att Ljusnan skall få förbli orörd, i den mån den inte redan är rörd. I övrigt tycker jag det är tråkigt att inte vårt krav om att hela denna stora fråga uppskjuts till en senare tidpunkt har beaktats av riksdagen.

Herr talman! Innan jag går in på det anförande som jag tänkt hålla vill jag säga några ord med anledning av herr Bertil Peterssons i Nybro anförande, som han höll här tidigare. Bertil Petersson framhöll att han i civilutskottet inte kunnat stödja några av de motioner som kommit från Kalmar län, och detta gällde även den motion som jag har skrivit mitt namn under. Som stöd för sitt ställningstagande åberopade Bertil Petersson en enskild person som tycks vara lika okunnig om förhållandena i norra Kalmar län som Bertil Men bästa Bertil Petersson! Västerviks kommun har beretts tillfälle att avge ett remissvar på den här frågan. Det vore väl då lämpligt att åberopa det remissvaret; det har ju högt värde och kan inge trovärdighet!

Nu framhåller departementschefen att just sådana områden skall prioriteras när det gäller annan industrilokalisering. Detta noteras med största tillfredsställelse. Förhållandet är emellertid det att efterfrågan på nya industrietableringar för närvarande är oerhört mycket större än tillgången. Därför blir det besvärligt för dessa kommuner. Det betyder med andra ord att de svårigheter som redan nu föreligger när det gäller att söka anskaffa nya industrier förstärks för de s.k. ”skyddade” kommunerna genom den begränsning de åläggs i fråga om val av industri. Detta gäller alltså de kommuner som avses bli riksrekreationsområden för stressade och av industriellt utsläpp och annan miljöskadlig verksamhet utsatta människor. Det är väl ingen som missunnar dessa människor att under en längre eller kortare tid rekreera sig och njuta avkoppling i en friluftsmiljö med rent vatten och ren luft. Men denna möjlighet hade även stått till buds, om utskottet gått med på motionens hemställan om att industri med begränsad miljöförstöring efter prövning skulle kunna lokaliseras till område som på grund av dess otillgänglighet och olämplighet beräknas inte kunna komma att tagas i anspråk för fritidsaktiviteter. Eller med andra ord: att man inte så kategoriskt bort avvisa sådan industris lokalisering till dessa s.k. skyddade kommuner. Jag förmodar att koncessionsnämnden alltjämt skall ha tillfälle att pröva lämpligheten av en sådan lokalisering. Detta borde för övrigt vara tillräckligt tillsammans med kommunernas egna önskemål, och det är ju kommunernas ställning i den lokala planeringen som skall stärkas. Man har gjort gällande att turismen skulle kompensera eller utgöra något substitut för det skatteunderlagsbortfall som en utebliven industrilokalisering förorsakar. Nu har vi emellertid en mycket kort sommar, under vilken tid vi kan njuta av sol och friluftsbad. Det innebär att kommunala investeringar i form av serviceanläggningar och andra kostnader som uppstår skall finansieras under denna korta tid som kan uppskattas till ca 2 månader om året. Det gör att man i dag inte är klar över om turismen har negativ eller positiv ekonomisk verkan för kommunen. Själv är jag från en vad man skulle kunna kalla sommarstad, som har turism. Men där kan man inte se att turismen har någon positiv inverkan på ekonomin, för vi har en utdebitering på 26:30 kr. Detta sagt inom parentes. Nu har den kommun jag representerar tidigare haft svårigheter på grund av relativt dåliga kommunikationer att för nyetablering attrahera seriösa industriföretag. Kommunen har också haft en befolkningsminskning, som under de senaste två åren uppgår till 585 personer. Det är väl förståeligt att man med en sådan utveckling är känslig för åtgärder som kan låsa fast en trend och som tillsammans med skatteunderlag och utdebitering utgör ett hinder för vidgad eller utökad kommunal service.

ER ; z : : och friluftsverksamheter till gagn inte minst för turismen. RER AT BRIAN Jag beklagar att utskottet inte velat acceptera de tankegångar som sen finns i motionen. Nu anser jag det utsiktslöst att ställa något yrkande på motionen, och då jag inte heller har något till övers för demonstrationspolitik, skall jag begränsa mig till en hemställan till departementschefen och regeringen om att ha sin uppmärksamhet riktad på de besvärligheter som dessa s.k. skyddade kommuner kan komma att drabbas av och också vidta de åtgärder, som kan anses befogade. att få miljöförstörande industrier förlagda till sin hemort eller kommun, om detta inte är en nödvändig åtgärd för att erhålla resurser — så att inte
Herr talman! Herr Johanson i Västervik måtte inte ha lyssnat på mitt anförande, då han säger att jag åberopar mig på en enskild person.

Vad kan man rimligen mer begära att få? Jag förstår över huvud taget inte att herr Johanson behövde motionera mot den bakgrunden.
Herr talman! Herr Petersson ger mig rätt i att det var en enskild person som han åberopade. Så säger herr Petersson att han inte kan förstå, med tanke på det ställningstagande partikongressen tog, att jag självklart att man skulle följa partikongressen. Men varför sitter då Bertil Petersson i utskottet och inte kan stödja en motion som han anser så självklar och som partikongressen tydligen tidigare gett sitt stöd?

Herr talman! I det övrigt centrala frågeställningar i föreliggande stora och för framtiden mycket avgörande ärende blivit grundligt analyserade och diskuterade. Debatten har verifierat att centerns decentralistiska målsättning står emot skede av debatten har alla principiella och i ett accepterande av regeringens fortsatta koncentrationspolitik, som utskottsmajoriteten ställt sig bakom. En begreppsbestämning tycker jag ändå har klarats upp, nämligen att centerns riksplan och regeringens proposition likartat baserar sina målsättningar på befolkningsramsvärden. Men det har också intresse att flytta över dessa planeringsmålsättningar på länen och se hur de olika regionalpolitiska kapporna ter sig i verkligheten. Jag skall försöka göra det på mitt hemlän, Kopparbergs län. Folkmängden i Kopparbergs län är för närvarande ca 278 000 efter en kraftig nedgång med över 4 000 personer under 1960-talets sista år. I regeringens proposition kan man med en begränsad befolkningsökning i landet i dess helhet säga sig acceptera en nedre gräns för Kopparbergs län på 270 000 människor fram till 1980. Därtill innefattas i propositionen en beräknad tillväxt av primärcentret, Falun-Borlänge, under samma tid. Då uppstår den avgörande frågan, som folket ute i ett flertal av länets kommuner har rätt att få svar på: Hur kommer en sådan målsättning att te sig för kommunerna utanför primärcentret? Först kan länets folkmängd enligt utskottets mening tillåtas minska med kanske 8 000 människor från nuläget, och därtill skall koncentrationen ytterligare forceras inom länet. Vad blir det då kvar som underlag för kommuner i norra, västra och södra Dalarna? Och vad värre är, trenden under slutet av 1970-talet kommer enligt regeringens proposition att bli avgörande för planeringen in på 1980-talet. Denna planeringsnivå i länet skall sättas i relation till länsprogram 1970, som anger 286 000 innevånare som målsättning. Centern har i sin riksplan följt upp länsprogrammet och sätter som mål — med en sammantagen beräknad befolkningstillväxt i hela landet på ungefär 400 000 människor en ram för Kopparbergs län på 295 000. Skulle inte den befolkningsökning som är angiven i ramen för hela landet komma till, skall självklart också förändringar i ramen för Kopparbergs län ske i proportion därtill. Från centern vill vi också slå fast att alla kommuner inom länet måste kunna räkna med en positiv utveckling. Detta är helt enkelt en livsfråga för de flesta kommuner i länet. Underlaget för service och liknande är redan nu så lågt att en ytterligare minskning och uttunning icke kan accepteras. Om denna målsättning vågar jag säga att det inte råder några delade meningar i länet. Ett klart uttryck för detta kom också fram i det remissvar som länsavdelningen för Kommunförbundet nyligen avgivit med avseende på regionplaneringen för Falun-Borlänge. I detta uttalande, som är enhälligt, säger styrelsen — och då hänvisar man till att man sade liknande saker vid remissen på länsprogram 70: ”Styrelsen framhöll emellertid med eftertryck redan då, och gör det även nu, att satsning på centralregionen inte får ske på övriga länets bekostnad. Farhågor av denna innebörd uttalas ofta från olika delar av länet, inte minst från de kommuner i länet som ligger utanför det allmänna stödområdet. Centralregionen Borlänge-Falun inrymmer f.n. cirka en tredjedel av länets folkmängd. Den befolkningspolitiska målsättning som regionplanen anger, 111 000 människor år 2000, tyder på att regionen beräknas få en växande andel av länets folkmängd. Styrelsen anser att målsättningen för regionkommunerna bör vara att den beräknade folkmängdsökningen i huvudsak sker genom inflyttning utifrån och inte genom inflyttning från övriga länsdelar.

Detta enhälliga remissyttrande från länsavdelningen av Kommunförbundet kan och bör ställas i belysning av regeringens planeringsfilosofi i propositionen, ytterligare redovisad av statsministern som i gårdagens debatt sade att det måste skapas stabila bastioner av primärcentra ute i länen. Regeringen måste ha haft det svårt att göra sin målsättning i regionalpolitiskt avseende trovärdig också för sitt eget kommunalfolk ute i landet. Som bakgrund till regeringens regionalpolitik med fortsatt koncentration både i landet och i länet redovisas behovet av en differentierad arbetsmarknad med kvalificerad service. Om dessa ting kan väl i stort enighet råda, men centern vill nå den målsättningen över en decentralistisk inriktning. Propositionen förutsätter att service och differentierad arbetsmarknad skulle vara något specifikt för ungdomen. Detsamma sade inrikesministern här i går. Jag tror det är vanskligt och t.o.m. farligt att göra denna kategoriklyvning. Behöver inte de äldre människorna även ute i glesbygderna tillgång till alternativ sysselsättning? Planerar man med regeringens målsättning och tror att de äldres krav är mindre — att de kan klara sig på kort sikt med den service som erbjuds — är självfallet ett vikande befolkningsunderlag i dessa områden att vänta. Det finns många bevis för att ungdomen har andra värderingar vid val av bostadsort än ett ytterligare koncentrerat samhälle kan erbjuda dem. Det skulle ur den aspekten vara synnerligen ödesdigert om synen på servicen och sysselsättningen för de många mindre orterna skulle bli den, att insatserna främst skall inriktas på kortsiktiga behov. Tyvärr är det väl detta som är signifikativt för många av de glesbygdsinsatser som i dag görs och planeras. Det är detta som gör att oron ute i många bygder är så stor inför framtiden. Jag skall inte utveckla centerns målsättning i regionalpolitiken utan kan helt instämma i den redovisning som mina partikamrater gjort tidigare under debatten och som finns fastlagd i vår riksplan och i motionen. Låt mig bara understryka att de hittills gjorda lokaliseringsinsatserna för bl.a. Dalarna varit värdefulla men otillräckliga. Länet har under 1950 och 1960-talen planerat för en befolkning på 300 000 människor. Det måste ju vara riktigt att sammanväga näringslivets utveckling och volymen av de investeringar som gjorts av samhället, dvs. landsting och kommuner. Dalarna i sin helhet är ett bra alternativ för människorna att välja. En för länets del betydelsefull fråga är gränsdragningen för stödområdet — både det yttre och det inre. Stödområdesgränsen under de första fem försöksåren i slutet av 1960-talet, som skar rakt igenom länet, var i och för sig diskutabel men gav ändå norra och västra Dalarna en chans att hävda sig mot övriga delar av länet. Början gjordes också till en hygglig utveckling för bl.a. Mora, och det är värdefullt. med Säters och Gagnefs kommunblock kom med i stödområdet, men kommunblock som redan då hade en negativ utveckling — Avesta, Hedemora, Smedjebacken och Ludvika — lämnades utanför stödområdet. Detta har för icke minst Avesta planeringsregion betytt en fortsatt tillbaka ojämna förutsättningar. Det har varit olyckligt att bryta sönder länet på detta sätt. Det har vi ång på grund av dess icke minst i förhållande till centralregionen också givit uttryck för från centern vid samtliga riksdagar under 1970-talet. Partiets uppfattning har också under de senaste åren mött en betydande uppslutning i utskottet. Men frågan har under samtliga år fallit genom att de socialdemokratiska ledamöterna från Dalarna svikit länet vid avgörande omröstningar. I år har kravet om att hela länet skall ingå i stödområdet framförts bl.a. i partimotion från centern. I utskottet har det inte varit möjligt att få stöd för hela detta krav. Jag vill självfallet hälsa med tillfredsställelse att Avesta och Hedemora förts till stödområdet men måste ur länssolidarisk synpunkt beklaga, att Smedjebacken och Ludvika fortfarande lämnas utanför. I sin motivering anför utskottet att utvecklingen beträffande befolkning och arbetstillfällen i Ludvikaregionen gått uppåt under de senaste åren. Ja, detta är visserligen riktigt, men regionen har ett mycket ensidigt ä sliv och därf detta nödvändiga för regionens framtid. Jag beklagar således att Smedjebacken och Ludvika lämnats utanför stödområdet men finner det meningslöst att mot ett enigt utskott nu yrka bifall till centerns partimotion om att hela Kopparbergs län bör r är omedelbara insatser för en differentiering av införlivas i stödområdet. Från Dalacentern lovar vi dock att återkomma med detta krav redan vid nästa års riksdag. Beträffande gränsdragningen för det inre stödområdet vill jag upprepa kravet från tidigare år att Malungs och Vansbro kommunblock bör föras till det inre stödområdet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som undertecknats av centerledamöter.

Herr talman! Att genomföra en hushållningsplan, som på ett rättvist sätt skall tillförsäkra människorna i olika delar av landet så långt möjligt likvärdiga levnadsbetingelser, är utan tvivel en stor uppgift. Förutsättningen för att man skall lyckas härmed är att människorna uppfattar samhällets åtgärder i positiv anda. En hushållningsplan är av naturliga skäl konfliktladdad, och detta har också besannats under den pågående debatten. Jag har icke för avsikt att kommentera alla de åsiktsriktningar som framkommit, även om detta kan vara aldrig så frestande. Däremot är jag angelägen att få säga några ord om ett par motioner, som väckts av oss socialdemokrater på Bohusbänken och som behandlats av civilutskottet i samband med propositionen 111. Motionen 781 statsbidrag till utmynnar i en begäran om utredning och förslag om årliga kommuner, som under ett par sommarmånader varje år måste tillhandahålla service åt icke kommunmedlemmar, som under sin semestertid kräver kommunal service. Kommunerna kan icke med bästa vilja i världen kompensera sina utgifter med höjda avgifter vare sig det gäller renhållning, avloppsrening eller vattenförsörjning. I den kommun jag själv tillhör måste vi via kommunalskatten uttaxera 1 miljon kronor som icke kan täckas med avgifter. Jag kan anföra många liknande exempel för att visa att sommarvärdskommunerna måste kompenseras, men till detta avser jag återkomma nästa år. Utskottet har nämligen varit vänligt nog att hänvisa till den skatteutjämningsrevision som i en proposition kommer att föreläggas nästa års riksdag. I denna proposition bör enligt utskottets mening motionärernas intentioner beaktas.

Utskottet hänvisar till civilministerns anförande i propositionen på denna punkt, att självfallet skall inte näringslivets utveckling i områden av bevarandekaraktär hindras, utan med hjälp av de regionalpolitiska medlen bör allt stöd lämnas till en gynnsam utveckling. Motionärerna är medvetna om att de medel samhället förfogar över för att föra en regionalpolitisk arbetsmarknadsverksamhet är goda och att det bör vara möjligt att lösa sysselsättningsproblemen i de berörda kommunerna med miljövänliga industriföretag. Jag förutsätter att detta också kommer att ske. Bland de företag som anmält intresse för etablering på Västkusten är Skandinaviska elverket, som vill bygga ett oljeeldat kraftverk vid Idefjorden, och AB Atomenergi, som tidigare haft för avsikt att uppföra en upparbetningsanläggning för atombränsle vid Sannäsfjorden. Av miljöskäl kommer antagligen ingen av dessa anläggningar till stånd, och därmed förlorar kommunerna förväntade arbetstillfällen. Jag vill därför starkt understryka att skall människorna i dessa bygder uppfatta de beslut som riksplanen innebär i positiv anda, så måste det privata näringslivet, statsmakterna och de berörda kommunerna hjälpas åt att uppfylla de förväntningar som befolkningen har rätt att ställa om likvärdiga levnadsbetingelser.

Herr talman! Det beslut som riksdagen nu skall gå att fatta kommer att ha stor betydelse för utvecklingen, inte minst i de s.k. skogslänen — norra och stora delar av mellersta Sverige. Den sjunkande sysselsättningen inom skogsnäringen har friställt många människor, som för att erhålla arbete måst flytta till andra orter, t.o.m. ut över länsgränserna. Skogslänen har därför fått vidkännas stora flyttningsförluster och därmed befolkningsminskning. Den hittills förda lokaliseringspolitiken har dock bidragit till att något dämpa denna rörelse. I den mån lokaliseringspolitiska insatser fått mogna fram och nå full effekt kan det konstateras att nya arbetstillfällen tillskapats. Men det föreligger, om man betraktar länen som enheter, ändock regional obalans, undersysselsättning och bristande service inom olika delar av länsenheterna. I Kopparbergs län har nyssnämnda omflyttning lett till att länet under 1960-talet fått vidkännas en betydande folkminskning. Även om en uppbromsning av denna ägt rum de senaste åren, så föreligger inom vissa delar sysselsättningssvårigheter. Enligt en sammanställning över 1971 har i Kopparbergs län lokaliseringsstöd beviljats 46 företag med ett belopp av ca 40 miljoner, och man beräknar att 550 personer beretts arbetstillfällen genom de investeringar på ca 68 miljoner som härigenom kommit till stånd. Den ökning av antalet sysselsatta som skett under åren 1965-1970 till följd av lokaliseringspolitiska insatser har beräknats till ca 2 400 personer. Men detta har inte varit tillräckligt för att motverka flyttningsrörelserna. Sett framåt är därför ytterligare insatser på det här området nödvändiga för att åstadkomma regional balans och en positiv utveckling. Självklart sammanhänger en utveckling i den riktningen med att det förs en ekonomisk politik som ger stimulans till ökat företagande och investeringar. I annat fall saknas en grundläggande förutsättning härför. ör att komma till rätta med den regionala obalansen förutsättes starka regioner och kommuner i hela länet, regioner och kommuner som är utvecklingsbara och kan vara attraktiva för etablering och utveckling av företag. Det krävs också en service som tillgodoser invånarnas elementära behov, och Kopparbergs län synes ha goda förutsättningar i det avseendet. Men det är viktigt att man i detta sammanhang också iakttar det behov av service som finns i de mindre tätorterna i kommunerna. Låt mig i detta sammanhang stryka under vad folkpartiet säger i sin partimotion 1818:”För att alla inom kommunen inom rimligt avstånd skall få tillgång till elementär social, kommersiell och kulturell service måste kommunen i många fall få hjälp med att upprätthålla eller bygga ut servicen i kommunens tätort.” Det heter vidare att — ”statsmakterna inte kan vika från ansvaret att också stödja den service, som framför allt människorna i de till ytan större kommunernas ytterområden har rätt att kräva. Det hot om fortsatt avfolkning eller en framtid i allmän osäkerhet som varit verkligheten för många orter i vårt land måste undanröjas”. Vi från folkpartiet förordar en servicegaranti för kommuncentra och mindre orter. Den garantin måste närmare preciseras. Utskottet har också i sitt betänkande anslutit sig till dessa synpunkter. Det är också viktigt att främja en mer varaktig sysselsättning inom de olika delarna av länet, och i det sammanhanget skulle jag vilja peka på vad som från länsstyrelsen i länsplan 70 har framhållits, nämligen att man i den fortsatta utredningen om industricentra också bör undersöka möjligheterna att i Mora placera ett industriellt centrum. Jag vill vidare ta upp några frågor som också berörts tidigare av herr Karl Boo. Vissa delar av Kopparbergs län tillhör sedan 1965 det s.k. stödområdet. Det har varit bakgrunden till den hittills förda lokaliseringspolitiken. En utvidgning skedde 1970, men fortfarande är delar av länet utanför stödområdet. I upprepade framställningar och motioner har yrkats att hela länet skulle införlivas med stödområdet. I partimotionen nr 1818 med anledning av föreliggande proposition har folkpartiet upprepat detta yrkande. Nu har ett enhälligt inrikesutskott föreslagit att man på så sätt skulle bifalla motionen, att Avesta och Hedemora kommuner läggs till stödområdet. I fråga om Ludvika och Smedjebackens kommuner har utskottet, med hänsyn till de skäl utskottet anfört, inte nu kunnat förorda en införlivning. Det är dock tillfredsställande att en dellösning kunnat åstadkommas, och jag hoppas att Ludvika och Smedjebackens kommuner, som kommer att ligga inom den s.k. grå zonen, kommer att ges en fördelaktig behandling i lokaliseringsfrågor i avvaktan på en lösning så att hela länet kommer att ingå i stödområdet. När det sedan gäller det inre stödområdet har jag i motionen 1791 föreslagit att Malungs och Vansbro kommuner skulle tillföras stödområdet. Det är motiverat bl.a. av att Malung är den enda kommun i Mora planeringsregion som står utanför det inre stödområdet samt att Malung haft liknande sysselsättningsproblem som andra kommuner inom regionen. Samma skäl kan anföras för Vansbro, och länsstyrelsen har också förordat att dessa kommuner borde ingå i det inre stödområdet och därmed komma i åtnjutande av sysselsättningsstödet. Utskottet skriver nu på denna punkt, samtidigt som motionen avstyrks: ”De inre delarna av skogslänen bör även i fortsättningen prioriteras genom att sysselsättningsstödet reserveras för dessa områden. Endast marginella förändringar i det inre stödområdets omfattning kan enligt departementschefens uppfattning övervägas.” I avvaktan på det förslag som nu övervägs och som skall läggas fram för 1973 års riksdag beträffande gränserna för det inre stödområdet och grunden för sysselsättningsstödet vill jag uttala den förhoppningen att den marginella ändring det här är fråga om skall komma till stånd. För Kopparbergs län är det också viktigt att turistnäringen ges stöd. Jag vill här understryka vad som i folkpartimotionen 1818 sägs om att lokaliseringpolitiskt stöd i större omfattning än nu bör ställas till förfogande för företag inom serviceoch turistnäringarna. Herr talman! Skogslänens speciella problem har framhållits även av tidigare talare. När det gäller planeringen och ambitionen vill jag anföra vad som sägs i folkpartimotionen och som utskottet biträtt, nämligen att skogslänen vid sin planering utgår ifrån den högre siffran i det intervall som anges i föreliggande befolkningsramar för skogslänen i propositionen. Mot denna bakgrund är speciella satsningar som skapar arbetstillfällen, och därmed motverkar uttunningen av befolkningen i skogslänen, starkt motiverade. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där folkpartiet medverkar samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den proposition eller det paket som ligger till grund för de båda utskottsbetänkanden som vi nu behandlar är ett välkommet och efterlängtat förslag beträffande regionalpolitiken i fortsättningen. Det är en planering av vårt lands tillgångar och möjligheter och visar en politisk vilja att ta till vara och använda de resurser och värden vi har. Utarmning av vissa delar av vårt land liksom felaktig investering och exploatering kan därigenom undvikas. Trots det riktiga i denna samlade bedömning, som jag tillstyrker, har dessa dagars talare ändå plockat sönder det stora pusslet i små bitar, där var och en har tagit hand om sin lilla del. Och, herr talman, jag kommer väl inte att utgöra något undantag. Anledningen härtill är given. I propositionen och inrikesutskottets betänkande har Ljusdal föreslagits bli regioncentrum, vilket jag finner riktigt och naturligt och uttalar min tillfredsställelse med utan att gå in på detaljer. Civilutskottet har också ägnat min bygd uppmärksamhet, och det ger mig anledning att deltaga i denna debatt. Frågan om kraftverksutbyggnad i Ljusnan har varit föremål för debatt sedan kraftverksbolagen med stöd av gällande lag inlämnat ansökan till vattendomstolen före utgången av 1971. Jag vill redan från början klart säga ifrån att jag respekterar dem som utifrån sina utgångspunkter och värderingar har engagerat sig för att hindra en utbyggnad av Mellanljusnan och har ej haft anledning betvivla dessa människors ärliga uppsåt. Men jag väntar samma hänsyn för dem som med samma ärliga uppsåt aktivt verkat för att vår bygd skall tillföras arbetstillfällen för att motverka den kraftiga utflyttning som skett bara det senaste decenniet — de människor som i en eventuell utbyggnad har sett en sådan möjlighet. Vi har inte bortsett från de särpräglade skönhetsvärden som älven har i den ännu oreglerade del som återstår efter redan genomförda och i Härjedalen nu påbörjade regleringar, det vill jag här kraftigt understryka. Det framgår också av det yttrande till länsstyrelsen angående planerad utbyggnad i Mellanljusnan, som vi för vår del avgav i kommunfullmäktige den 28 april i år: ”Älven bildar i vissa avsnitt ett flertal forsar med mellanliggande sel med betydande och särpräglade skönhetsvärden. Vid en utbyggnad av de planerade vattenkraftsanläggningarna försvinner dessa och landskapsbilden förändras radikalt. Omfattande erosionsskador i utbyggnadsområdets övre del äro att befara och kan sådana skador påtagligt förfula landskapsbilden. Uppenbart är att även om de nya förhållandena i älven kommer att ha skönhetsvärden, som inom vissa avsnitt äro av positiv art, befaras medföra minskad trevnad för ortsbefolkningen.” Som jag tidigare anfört har vi från kommunalt håll sökt att få industrier till orten för att hejda den pågående utflyttningen, men slutligt resultat av dessa strävanden går ännu ej att redovisa. I vårt yttrande till länsstyrelsen fastslår vi att de 1 000 årsarbetare som skulle ges sysselsättning under den period som en eventuell utbyggnad kommer att pågå inte är en lösning av sysselsättningsproblemen för kommunen. Detta tillskott av arbetstillfällen ger emellertid ett andrum, Nr 146 Lördagen den : 16 december 1972 Herr talman! Det finns också inom kommunen ett stort antal — — — — — byggnadsarbetare som sedan utbyggnaden av Laforsens kraftverk pendlat Regional titveckes mellan hemmet och olika byggnadsplatser runt om i landet men som ling och hushållning varunder kommunen får tillfälle att söka åstadkomma arbetsmöjligheter av mera långvarig natur. Detta har vi också sagt i vårt yttrande. alltjämt har Ljusdal som bostadsort i avvaktan på arbetstillfällen i eller i närheten av hemorten. Av intresse att nämna i sammanhanget är en uppgift i senaste numret av Byggnadsarbetaren om en undersökning i samband med folkräkningen av personer som bodde i en kommun och arbetade i en annan. Detta var förhållandet för 15,7 procent av den totala arbetskraften. För byggnadsarbetarnas del var siffran dubbelt så stor, eller mer exakt 30,1 procent. Nu är därtill situationen för Gävleborgs del den att arbetslösheten är mycket stor just bland byggnadsarbetarna. De nu planerade anläggningsarbetena, som för resten är det största sysselsättningsobjekt som kommunen någonsin haft möjlighet till, skulle för dessa arbetare kunna innebära att de som andra människor under en del år åter skulle få bo tillsammans med sina familjer. Även om många av anläggningsarbetarna — kanske de flesta — skulle komma från andra delar av landet än Ljusdal, skulle det kunna medföra en inflyttning och innebära en minskning av landets totala arbetslöshetssiffror. Herr talman! Ljusdal som regioncentrum kräver ett visst mått av serviceorgan för att inte riskera en försämring och nedklassning. Det gäller inte minst på skolans område, där vi nu har en gymnasieskola. Ett ökat antal elever, som också skulle bli följden av en eventuell inflyttning, skulle öka stabiliteten hos vår skola. Detta som exempel på service och tjänster som vi inte vill riskera att mista. Det är ju också sådant som gör en ort attraktiv vid eventuell industrilokalisering. Jag skall inte här gå in på turismen som en alternativ väg ur problemen, då jag inte tror på turismen som industri för våra bygder utan enbart som ett välkommet komplement. Gotland med anor som turistområde — och som nu ropar efter industrier för att överleva — är väl här ett bevis. Jag vill bara citera en mening ur det yttrande som jag var med om att avge till länsstyrelsen. Vi säger där att ”beträffande den negativa effekt som utbyggnaden kommer att ha ur naturvårdsskyddssynpunkt kan förutsättas att sökanden i flera avseenden däribland fiskevårdsområdet kommer att åläggas vidta åtgärder som direkt och indirekt kan förväntas bevara ortens värde ur turismsynpunkt”. Utifrån dessa värderingar ansåg vi att företagen ej kunde bestridas enligt 2 kap. 3 § andra stycket första och andra punkten i vattenlagen, som enligt de övergångsbestämmelser som riksdagen fastställde hösten 1971 gäller i detta fall. Herr talman! Självfallet kunde inte jag motsätta mig detta, som har deltagit i beslutet om denna lag och dess övergångsbestämmelser. I vårt yttrande och i debatten har vi framhållit att det gäller en eventuell utbyggnad, väl medvetna om att vattendomstolen kan avslå bedömningen. Vi har emellertid genom vårt ställningstagande önskat kraftigt markera och göra regering och andra myndigheter uppmärksamma på våra krav på sysselsättningsobjekt till Ljusdals kommun och nordvästra Hälsingland. Om man går till rapporten Hushållning med mark och vatten för att få en vägledning i den för vår bygd så viktiga frågan — den var ju det enda dokument vi under våren hade att tillgå — ser man att naturvårdsverket och tror jag, kammarkollegiet har avstyrkt utbyggnad. Det har utförligt redovisats i andra sammanhang och av andra talare, så jag skall inte göra det här. Å andra sidan står det i samma Mark och vatten att vattendrag med låg regleringsgrad och normal sjöprocent antyder var ytterligare regleringar i första hand är tänkbara t.ex. i Ljungan och Ljusnan. Det står vidare att samhällets utveckling gör det nödvändigt att industriella och andra anläggningar tillskapas. Om miljökraven beaktas vid utbyggnaden kan en industriell utveckling väl förenas med kravet på en god miljö, sägs det också. Bägge utvägarna har alltså där sina förespråkare. Avgörande för min inställning är nu som alltid möjligheterna för människor att få sin utkomst genom goda arbetstillfällen. Jag har i mitt handlande konsekvent arbetat för ökad sysselsättning för människor. Det har inte enbart gällt min egen bygd eller mitt eget län, ibland har avvägningarna kanske kunnat tillföra andra orter sysselsättning. Mitt första inlägg i riksdagen i slutet av 1950-talet gällde t.ex. en viss grupp, nämligen vägarbetare på skilda ställen, som skulle friställas. Vid olika tillfällen under 1962 års riksdag framhöll jag nödvändigheten av att snabbt hejda utflyttningen från nordvästra Hälsingland. Vid ett tillfälle hänvisade jag bl.a. till ordspråket ”medan gräset växer dör kon” — dvs. medan utredningar m.m. pågick tvingades folk att flytta, varför svårigheter kunde uppstå att få arbetskraft när arbetstillfällena äntligen kom. I en debatt i mars 1962 — alltså för mer än tio år sedan — framhöll jag det svåra problem som befolkningsminskningen medförde och framhöll att det var ett livsvillkor att kunna stoppa den olyckliga utvecklingen. Inom kommunerna i regionen — de var fem före sammanslagningen 1971 - arbetade man med det gemensamma målet för ögonen att vår landsdel och länsdel skulle förbli levande och attraktiva. Det första villkoret härför var att allt flera kunde beredas sysselsättning inom området. Detta är för mig minst lika aktuellt i dag — mer än tio år senare. När det återigen gäller eventuell utbyggnad av Mellanljusnan vill jag säga, att om vi inte får de arbetstillfällen en utbyggnad skulle ge eller likvärdig selsättning, så måste vår ungdom och övriga befolkning i produktiv ålder, som jag ser det, också i fortsättningen söka sig bort från hembygden. Då ligger älven där, som någon talare under gårdagen yttrade, och det är sant. Det blir till glädje för turister och till nytta för fritidsändamål — men till vilket pris möjligheter att överleva i hembygden? Om utbyggnad kommer till stånd måste givetvis hänsyn tas till älvens betydelse ur fritidssynpunkt, och vi måste kunna ställa stora krav på utbyggarna i det avseendet t.ex. på fiskevårdsområdet, som jag tidigare har nämnt. Är vi inte nöjda med utbyggarnas erbjudande i olika avseenden, får vi ta ställning till det och ör bygdens folk när det gäller deras kräva därefter. Det har sagts att utbyggnaden av vattenkraft nu bör vara slut, då kärnkraften kommer. För egen del vill jag hävda att utbyggnad av vattenkraft under överskådlig tid kommer att vara den mest miljövänliga formen. Personer från Nyköping har t.ex. inbjudit mig till besök och information om de risker de upplever som oroande och farliga i sin närhet. Mitt huvudsyfte är dock inte att få älven utbyggd. Men vi har känt oro och ansvar för vår bygds framtid. God sysselsättning är den första förutsättningen, och vi har sett en möjlighet till arbetstillfällen och förbättrad ekonomi för kommunen. Därtill ansåg vi oss inte ha möjligheter att förhindra en utbyggnad på laglig väg. Jag har alltjämt den uppfattningen att lagen måste ha sin gång och att övervägandena måste göras av vattendomstolen. I civilutskottets betänkande har man tagit upp frågan om Mellanljusnan, och i det följande, herr talman, vill jag ge besked om hur jag har uppfattat detta. Det är inte meningen att det skall s om några direktiv, t.ex. till vattendomstolen. Som jag har kunnat tolka betänkandet anser varken utskottet eller reservanter att man kan avbryta den pågående domstolsprocessen. Vad som skall ske därefter är mera oklart, och jag tycker att såväl utskott som reservation är otydliga på den punkten. Alla tycks emellertid vara övertygade om att vattendomstolen skall ge utbyggarna klartecken för utbyggnad. Utgången där är väl inte helt given, eftersom den debatt som för närvarande pågår om vår miljöoch naturvård, inte bara när det gäller Ljusnan utan på alla områden, måste bli föremål för vattendomstolens bedömning. Nu har jag tolkat utskottsmajoriteten så att riksdagen inte skall föregripa domen — det är uteslutet då staten inte är sökande i målet — men att regeringen skall slutligt pröva frågan och att man är beredd att göra den förändring som behövs för att ge Kungl. Maj:t denna möjlighet. Jag kan inte finna att utskottsmajoriteten redan i detta skede vare sig tar avstånd från en utbyggnad eller ger utbyggarna definitivt löfte. Till en början fann jag reservationen mera borga för en objektiv bedömning, där man alltså hade båda alternativen med i bilden när det gäller frågan om utbyggnad eller ej. Men sedan jag hört t.ex. herrar Helén och Ullsten så undrar jag om samtliga reservanter står för den uppfattning som de här har gjort sig till tolk för. För egen del har jag därför kommit till att med utskottets skrivning får denna viktiga fråga en så rättvis och allsidig bedömning som frågan är värd. Skulle det slutliga avgörandet bli jag kräver att regeringen känner sitt ansvar när det gäller arbetstillfällen till Ljusdals kommun, till vårt regioncentrum. Men låt oss inte vänta för att Mellanljusnan bör förbli outbyggd, så förutsätter jag — nej, länge!
Herr talman! Jag har tagit upp frågan om Ljusnan därför att det är kronans vatten. Bolagen har jag betraktat som icke part i den här frågan. Om man godtar principen att enskilda kan gå in på kronans områden, begära utbyggnad m.m., så river vi sönder hela vårt rättssystem och de principer vi måste bygga på.

Eftersom bygdebefolkningen har nyttjanderätt till älven, måste samtidigt dess synpunkter beaktas. Detta är icke en sysselsättningsfråga, utan det som är av vikt är att kronans rätt skall hävdas i detta sammanhang. Sedan får Kungl. Maj:t och riksdagen bestämma de former och den utbyggnad man skall ha. Men vi skall akta oss för att gå tillbaka till den lättvindiga prövning av kronans rätt som förekom på 1600 och 1700-talen och jämväl på 1800-talet. Det är detta jag har hävdat när jag förordat att kronans rätt innebär att det är kronan som skall begära att åtgärder vidtas i Ljusnan. Det skall inget bolag göra som har lagt beslag på detta på ett sätt som måste anses vara av samma karaktär som när man i dag gör inbrott i banker o. d.

Herr talman! Fru Thunvalls inlägg belyser ju klart skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna när det gäller frågan om att skydda de här älvarna. Majoriteten säger att man skall göra en lagändring som innebär att i pågående processer skall man kunna med retroaktiv verkan införa en bestämmelse att ärendet underställs Kungl. Maj:ts utlåtande vare sig man säger nej eller ja. Men det sägs ingenting om hur Kungl. Maj:t skall handla vid ett sådant underställande. Fru Thunvall hoppas att Kungl. Maj:t skall säga ja till utbyggnaden. Reservanterna har den uppfattningen att vi över huvud taget inte skall bygga ut de här älvarna, och det är alltså ett klart besked.
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Tobé sade nyss. Sedan vill jag säga ett par ord angående talet om att detta med utbyggnaden är en sysselsättningsfråga. Jag har aldrig kunnat finna det. Man skulle visserligen under en kort övergångstid, under utbyggnadstiden, bereda ett relativt litet antal — man har uppgett att det skulle röra sig om ett 50-tal — människor från Ljusdalsbygden anställning. Men samtidigt raserar man oerhört stora värden för framtiden, vilket sänker bygdens attraktionskraft och minskar förutsättningarna för en framgångsrik utveckling därefter. Man köper alltså ett litet antal sysselsättningstillfällen under några få år för ett oerhört högt pris. Och det vore enligt min mening ett svek mot den bygdens invånare att tvinga dem att offra så mycket för att vinna så litet.
Herr talman! Jag förstår att herr Westberg i Ljusdal inte var inne i kammaren och hörde mitt anförande, där jag också talade om de värden som finns och att de måste tas till vara. Jag tror också att med den utbyggnad som man för dagen är inne på skulle man få lov att ta hänsyn till vissa av dessa värden, även om vi måste förstå att det förändrar en del av bilden. Herr Tobé menade kanske att jag till varje pris ville ha en utbyggnad Men jag uttryckte mig inte riktigt på det sättet. Jag sade att mitt huvudsyfte är inte en utbyggnad till varje pris, utan det är sysselsättning för bygden. Vi kan ha olika uppfattning om vilka värderingar som skall göras om man först skall tänka på sysselsättningen och om man skall göra så små ingrepp som möjligt i naturen. Men vad vi än gör och vad vi än bygger, så gör vi ingrepp och förändrar en natur. Till herr Lundberg vill jag säga: Jag har stor respekt för herr Lundbergs känsla för allemansrätten och har många gånger varit böjd för att instämma i mycket av det som herr Lundberg sagt. Jag skulle också kunna hålla med honom på den här punkten, om jag inte hade just dagens situation att ta ställning till, där kronan inte har gått in för några åtgärder. Vi kunde ha haft den sitsen i dag att kommunen hade ägt en hel del av dessa värden, och då hade situationen kanske varit annorlunda. Det såldes nämligen en massa aktier just här för ett antal år sedan, men man sålde dem till dåvarande Arbråkraft i stället för till kommunen, som ville köpa aktierna vid det tillfället
Herr talman! Fru Thunvall gav sig här in på tolkningar av utskottsmajoritetens ställningstagande och det föranleder mig att säga några ord Men först vill jag säga att det förslag till ny reservation om jag får uppfatta det så — som herr Westberg i Ljusdal lagt fram är en sådan där finurlighet i överkant som man tar till i en situation då man har svårt att vara klar och konsekvent. På det yrkandet yrkar jag klart avslag. Det är troligt, fru Thunvall och många tror så att om vattendomstolen skall behandla detta ärende blir slutresultatet ett tillstånd för utbyggnad. Det är nog den vanligaste bedömningen, den må vara korrekt eller inte. För att få frågan prövad i ett allsidigare sammanhang har vi i utskottet då funnit skäl att föreslå ändringar i övergångsbestämmelserna till den nya vattenlagen för att möjliggöra för Kungl. Maj:t att företa en sådan prövning. Det var utgångspunkten för utskottets resonemang, och vi stannade också vid det förslaget. Vad den borgerliga reservationen nr 15 a beträffar är den ovanligt suddig. Den slutar med att reservanterna inte vill ha någon ändring i lagen som betyder retroaktivitet, samtidigt som de borgerliga själva har sagt att deras förslag innebär en ännu större ändring rörande möjligheterna att fullfölja en lag med retroaktiv återverkan av djupgående karaktär. Jag tycker det är egendomligt att man inte själv har upptäckt att det är föga konsekvens i den reservationen, om man läser den från början till slut Kanske har det förelegat oförenliga ståndpunkter bland reservanterna vilket det väl ofta gör på den kanten som har gjort att det nu finns oförenliga ståndpunkter också i reservationen. Det vore kanske skäl i, herr talman, att försöka hålla rent i vår egen rättsmiljö. Nr 146 Lördagen den större blir förvirringen.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

Herr talman! Fru Thunvall försöker här sitta på två stolar, och då blir hennes resonemang som det blir. Hon sade att hon 1962 hade påpekat den negativa utvecklingen i Ljusdalsblocket, men vad har sedan hänt, fru Thunvall? Jo, befolkningen där har under tioårsperioden 1960—1970 minskat med 3 467 personer. Och vad beror det på? Ja, den saken har jag redogjort för litet här tidigare i dag. Det beror på att privatkapitalet fortfarande är det härskande också i Ljusdal, precis som det är på övriga platser i Gävleborg. Det finns bara ett sätt att lösa sysselsättningsproblemen i Ljusdal, och det är att staten går in med en statlig basindustri i Ljusdals kommunblock. Det kan bromsa upp den negativa befolkningsutvecklingen. Vad beträffar utbyggnaden av vattenkraften vill jag citera vad den socialdemokratiska arbetarkommunen i Finnskoga-Dalby i Värmland säger när det gäller vattenregleringen inom den kommunen. Man har i motioner till distriktsoch partikongresser begärt hjälp för att bli löst från den, som det heter, ”eviga dom” som synes innebära att kommunen genom vattenregleringen fått sina milj rden fördärvade och därigenom fråntas möjligheterna till industilokaliseringar och satsningar inom fritidsnäringen. Det är vad resultatet av dessa vackra utbyggnader blir. Det är också vad resultatet kommer att bli för Ljusdals kommunblock om man tillåter utbyggnad av Mellanljusnan. Man skjuter på det sättet sysselsättningsproblemen framför sig.

Herr talman! Både herr Bergman och fru Thunvall och möjligen också herr Nordgren försökte hävda att de som stöder reservationen inte riktigt vet vad de vill. Jag tycker allvarligt talat att de som stiger upp och talar för utskottsmajoriteten skall vara försiktiga med att säga att den andra sidan inte vet vad den vill. Såvitt jag förstår finns det nu fem olika tolkningar av utskottsmajoritetens ståndpunkt. Vi har för det första den motivering som den socialdemokratiska majoriteten i utskottet givit. Vi Lördagen den har för det SR vänsterpartiet KOMNTINSISrRAS första HUBER till denna 16 december 1972 BIOtivöring. ES det tredje har vi VERSLETparCrer kommunisternas andra — — — tillägg till motiveringen. För det fjärde har vi ett tillägg till samma Regional utveckmotivering av herr Westberg i Ljusdal, och nu har vi för det femte också ling och hushållning fru Thunvalls önskan, riktad till regeringen när den så småningom skall med mark och vat = pröva ärendet, som gick ut på att man borde positivt pröva möjligheterna ten att bygga ut Ljusnan. Mot alla dessa mycket oklara, delvis motstridiga uppfattningar hos majoriteten står en klar och entydig ståndpunkt i reservationen. Den säger nej till den principellt mycket tveksamma åtgärden att införa retroaktiv lagstiftning, men den säger också ett klart nej till en utbyggnad av Ljusnan och andra oexploaterade älvoch sjösystem. Den kan göra det, därför att det inte behövs någon retroaktiv lagstiftning för att åstadkomma de planeringsriktlinjer som skall inrymma kravet på ett nej till fortsatt utbyggnad. Riksdagen har, som jag sade i går kväll, här att ta ställning till två förslag. Det ena tar ställning i procedurfrågan och lämnar sakfrågan fullständigt öppen — man har ingen aning om vad som kommer att hända med Ljusnan — det andra, reservationen, är klart entydig: nej till utbyggnad.

Även vid utbyggnader i Trollhättan och Älvkarleby kraftverk m.m. har det uttalats att äganderätten låg hos kronan. Jag kan inte förstå att man kan hävda att enskilda kan få ta på sig kronans rätt och handla därefter. År 1868 uttalades det i andra kammaren: ”Sålunda har förvaltningen skjutit sig emellan Regering och Representation. Den har gjort omöjligt för Regeringen att framgå längre på reformernas väg, än dessa förvaltningsverk, till hvilka frågorna för utredning hänskjutits, prövat skäligt att förordna. När en reform varit i fråga, har den lagts i händerna på förvaltningsverken, hvilka lagt hinder i vägen derför, och så många om och men hafva framställts, att saken ofta derigenom blifvit förstörd. Derföre har man också nästan för hvarje fråga måst tillsätta särskilda komitéer med föreläggande för dessa af vissa grunder att fö ; och endast på detta sätt har man lyckats att någon gång nå det mål, hvartill man syftat. Jag tror derföre, att det är hög tid att komma från denna organisation.” Jag har inte talat om domstolar. Jag har talat om ämbetsverk som har skyldighet att följa Sveriges grundlag. Denna rätt stadgas i grundlagen, och vi skall följa grundlagen även när det gäller att skydda värden, som tillkommer en bygdebefolkning, och kronans rätt i detta sammanhang. Sedan kan man ha synpunkter på sysselsättningen m.m., men tar vi upp den saken kommer vi in på ett område som vi har föga anledning att syssla med här. Detta är skälet till att jag har företrätt den här uppfattningen.
klent talman! Bara ett par ord - först till herr Bergman som mej att Lördagen den min framställning skulle ha varit; oklar. Jag har svårt att förstå det. Jag 16 december 1972 har kort och enkelt yrkat bifall till reservationen. Det är mitt ——— !

Herr talman! Till herr Ullsten skulle jag vilja säga att jag aldrig varit oviss om hans tolkning av reservationen — jag sade också i mitt anförande att hans tolkning är helt klar. När det gäller herr Måbrink håller jag med om — och det sade jag också i mitt anförande — att vad jag sade för mer än tio år sedan alltjämt är lika aktuellt för mig. Men ett av de statliga företag som herr Måbrink efterlyser får vi när det av staten halvägda Edströms Industrier i Ljusdal nu kommer att bli helägt av Svetab. Men vi har ännu inte enbart statliga företag i det här landet, och det lär väl dröja innan vi får det. Vi har en blandekonomi, och vi har fått lära oss att ta till vara även privata företag. Många av dem har kommit som — jag har uttryckt det så — lyxiga fjärilar som tagit ut av bygden vad den kunnat ge. Sedan har de givit sig i väg till nästa marknad, medan vi har suttit kvar med skulderna. Det här skulle inte bli en sådan industri — det är vi helt övertygade om — och det skulle ge oss det andrum som vi tror vi skulle behöva. Vi får ingen industri i morgon, även om man lovar oss en i dag. Det tar sin tid innan vi får den, och vi behöver några år på oss. Här skulle vi få arbetstillfällen — stora eller små men värdefulla för Ljusdal. Men jag har sagt — och det vill jag understryka — att huvudändamålet inte är att få älven utbyggd för att därigenom få industrier och förbättra ekonomin. Kan man på annat sätt ge oss detta, för den händelse man nu stannar för att inte utbygga älven — vi har inte sett slutet på detta ännu -, vill vi i alla fall att man skall ha i åtanke hur allvarligt vi ser på den här saken och att vi måste få sysselsättning däruppe. Det har varit det viktiga för mig.
Herr talman! Till herr Westberg i Ljusdal vill jag bara säga att hans andrahandsyrkande i stort sett är detsamma som reservationsyrkandet, och det är oförenligt med utskottsmajoritetens förslag. Det var detta som jag karakteriserade som finurlighet i överkant som resulterade i suddighet. Herr Ullsten har citerat en rad uttolkningar av utskottsmajoritetens förslag. Men flertalet av uttolkarna är sådana som tycker illa om utskottsmajoritetens förslag, och deras sätt att tolka har jag inte någon större anledning att ställa mig bakom. De som i utskottet stått bakom detta har haft helt entydiga tolkningar, och det kan icke göras gällande att dessa tolkningar har varit skiljaktiga. Vad beträffar detta med retroaktiviteten, herr Ullsten, är vi på det klara med att vårt förslag innebär en retroaktiv tillämpning av andra processregler. Det tycker vi i detta fall kan vara betänkligt, men inte så betänkligt som det förslag, varom talesmannen för reservanterna i debatten talade om. Det skulle egentligen innebära en retroaktiv förändring av de materiella förutsättningarna för domstolens prövning. Det är att snuska ned i vår rättsmiljö. Jag har inte den ringaste ambition att ens försöka uttolka vad herr Ullsten vill.

Herr talman! Det är gott och väl att socialdemokraterna i civilutskottet visste vad de skrev när de utformade majoritetens utlåtande. Men nu är det många ledamöter som vill veta vad det betyder om de röstar för utskottet respektive vad det betyder om de röstar för reservationen. Som jag påpekade förra gången har vi här fått fem olika tolkningar av vad utskottsmajoriteten egentligen önskar. Den grundläggande frågan gäller: Är utskottsmajoriteten för en utbyggnad av Ljusnan eller är man emot en sådan utbyggnad? På den punkten vill utskottsmajoriteten inte tala ur skägget — det vill varken herr Bergman eller någon annan göra. Utskottet har i stället helt koncentrerat sig på om en viss ändring i vattenlagen och icke alls tagit upp sakfrågan, vare sig det krav som ställs i folkpartiets partimotion och som gäller planeringsriktlinjer för älvutbyggnad över huvud taget eller den här speciella frågan om Ljusnan som tagits upp i en fyrpartimotion. Man tar inte alls ställning till detta, utan försöker blanda bort korten genom att tala om en helt annan sak. Men jag tycker den här debatten nu har visat att man inte har lyckats med det. Erik Tobé klarlade i går fullständigt entydigt — och han har ännu inte blivit motsagd av någon, varken av statsministern, civilministern eller statsrådet Lidbom, som väl samtliga tre får förutsättas ha kunskaper nog att bedöma den här saken. Det måste därför vara klarlagt nu att ifall riksdagen beslutar att som planeringsriktlinje för den fysiska riksplaneringen fastslå att inga älvar skall byggas ut, så kommer heller inga älvar att byggas ut, eftersom detta är ett bindande besked till regeringen. Det är på det sättet att denna planeringsriktlinje, liksom de övriga, skall förankras i generalplanen. Om man i en generalplan för det här området säger nej till kraftverksbyggen så tar detta över eventuella beslut av vattendomstolen. Detta är ett fullständigt klart besked, herr Nordgren! Ni kan med förtröstan rösta på reservationen, om det är Ljusnan Ni är ute för att rädda.